Herr talman! Det särskilda yttrande till näringsutskottets betänkande nr 33 som har avgivits av utskottsledamöter från moderata samlingspartiet, centerpartiet och folkpartiet avser motionen 1978/79:2454. I den motionen av Erik Hovhammar m.fl. framställes kritik mot AB Statens Anläggningsprovning och statens provningsanstalt, bl.a. för sammanblandning av myndighetsuppgifter och uppdragsverksamhet. Som framgår av utskottets betänkande har kritik av samma innebörd framförts även från annat håll, bl.a. i skrivelser till regeringen, till provningsanstalten, näringsfrihetsombudsmannen och konsumentverket. I betänkandet redovisas de åtgärder som dessa skrivelser har föranlett men även remissyttranden från Statens Anläggningsprovning och statens provningsanstalt, i vilka den i motionen framförda kritiken har avvisats. Sedan NO i februari 1980 i skrivelse till industridepartementet föreslagit en utvärdering av provningsverksamhetens organisation med motiveringar som till stor del ansluter till den kritik som framförts i motionen har frågan åter kommit under regeringens prövning. Därför har vi inte funnit anledning att genom en reservation till utskottsbetänkandet vidhålla kravet på ett sådant uttalande från riksdagens sida som föreslagits i motionen. Eftersom utskottet i sitt betänkande avstyrkt motionen utan direkt hänvisning till den prövning som föreslagits av NO har vi genom ett särskilt yttrande kortfattat sökt klargöra motiven för vårt ställningstagande.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

Herr talman! Med anledning av motion 1101, som väckts av mig och några andra ledamöter, beträffande bättre tillvaratagande av våra naturtillgångar bär och svamp ber jag att få göra några reflexioner. Hur kan man i Finland klara det tekniska, så att bärplockning inte beskattas? Har vi i dagens ekonomiska läge råd att låta ca 90 20 av Norrlands bär och svamp förstöras och i stället importera vårt tillskottsbehov av dessa naturprodukter? Varför ansåg man före beslutet den 1 juli 1979 att moms på försäljning i plockarled inte behövdes? Det är i huvudsak yngre, handikappade och äldre personer som sysslar med bärplockning och hemslöjd. I Västernorrland plockas ca 1 miljon kg bär per år. Är det inte ett intresse från samhället att ge nämnda kategorier sysselsättning och terapi utan kostnad för samhället? Denna sysselsättning ger en liten inkomst, som inte motsvarar någon normal timpenning. Herr talman! Jag har inte något yrkande, men hoppas att skatteutskottet skall betänka mina reflexioner.

Herr talman! Frågan om beskattningen av vilda bär och svamp var uppe ett par gånger här i kammaren under förra året. Jag hade i båda fallen ställt frågor till budgetministern. Detta resulterade bl.a. i att riksskatteverket gjorde en enkät om erfarenheterna av denna beskattning hos skattemyndigheterna ute i landet. Det framgår av skatteutskottets betänkande nr 34, som vi nu behandlar, att länsstyrelserna och de lokala skattemyndigheterna har väldigt liten erfarenhet av beskattning av inkomst av bäroch svampplockning.

Det finns hos svenska folket en allmän rättsuppfattning som man ofta hänvisar till. Den säger att somligt är tillåtet, och dit hänförs det som kallas allemansrätten. Det är som 89 bekant ingen lag som reglerar allemansrätten. När det gäller att plocka vilda bär och svamp finns det en skattelagstiftning i bakgrunden.

Det finns också en rad praktiska skäl för skattebefrielse att anföra, och dessutom finns det ett skäl som är ytterligt betydelsefullt för oss alla, nämligen det svenska folkhushållet. I Sverige finns oerhörda tillgångar av vilda bär och svamp. Likafullt importerar vårt land sådana varor för betydande summor. Uppskattningsvis — och det är förmodligen en högt ställd uppskattning — tillvaratas endast omkring 10 26 av de vilda bären i landet. Varför är det så litet som tillvaratas? Jo, när momsreglerna ändrades för denna handel skrämde det rätt många plockare. I stället för att leverera till en uppköpare slutade man plocka eller också säljer man själv på torget. Och det är ganska naturligt — man ansåg det vara en självklar sak att detta, som jag nyss nämnde, inte är någonting som skall falla under den vanliga inkomstbeskattningen. Vad säger då utskottet med anledning av bl.a. motion 1979/80:154, som förste vice talmannen Ingegerd Troedsson och jag har väckt? Vi läser i betänkandet att utskottet ”kan vitsorda att skattesystemet är komplicerat och har inbyggda brister.

Men utskottet säger också: ”Även om utskottet således avstyrker motionerna innebär inte detta att utskottet anser att bärplockarnas skatteförhållanden är tillfredsställande. Utskottet har i det föregående pekat på vissa oklara frågor, och tillämpningen av de nya regler som införts under 1979 torde kunna medföra ej avsedda konsekvenser för verksamheter av denna typ. Eftersom det för bärplockarnas del i allmänhet är fråga om inkomster av mindre betydelse, är det givetvis av vikt att reglerna kan fungera utan alltför stora friktioner.

Jag vidhåller den uppfattning jag hävdat flera gånger tidigare här i kammaren, att dessa inkomster — som alltså genomgående är extrainkomster — skall skattebefrias. Man skall helt enkelt räkna bort dem på samma sätt som man gör i Finland. Där är det klart uttalat att inkomster av det här slaget är befriade från beskattning såvida inte plockaren i fråga är anställd. Det förekommer affärsverksamhet på det här området i vårt östra broderland, men något sådant har vi inte här i Sverige. Då frågar man sig, liksom Erik Olsson gjorde tidigare: Varför skulle inte vi kunna ha samma mänskliga och generösa attityd till detta som man har i Finland? Också i Norge har man gjort det betydligt enklare för bärplockarna genom viss skattebefrielse. Det är faktiskt fråga om väldigt stora tillgångar av bär och svamp som vi kan få till skänks men som inte tillvaratas just på grund av ett skattekineseri. Och sannerligen, herr talman, detta bäddar inte för rättvisa. Snarare blir orättvisorna större genom beskattningen, och det hänvisar vi också till i vår motion. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan. Jag gör det med den noteringen, att utskottet egentligen har ställt sig mycket positivt till vår motion och, som jag nyss sade, indirekt manat regeringen att vidta åtgärder till båtnad för de människor som har bäroch svampplockning som en extrainkomst..

Herr talman! Jag är en av dem som undertecknat motion 604, och jag har därför begärt ordet. Vi har i motionen hemställt att riksdagen hos regeringen begär prövning av möjligheten att befria inkomst av tillfällig plockning och försäljning av vilda bär och svamp från beskattning. Göthe Knutson har tagit upp en hel del argument för att det är felaktigt att beskatta den här verksamheten, och jag vill varmt instämma med honom. Men jag vill kanske gå ännu längre. Man kan naturligtvis säga att det här är en rättvisefråga i den meningen att all inkomst av arbete skall beskattas. Men om myndigheterna verkligen försökte sätta sig in i de förhållanden som gäller, så skall de finna att denna verksamhet är sådan att man är tvungen att göra avsteg från en regel som i övrigt kan tyckas vara riktig. Först är att säga att man här tar till vara en stor naturtillgång som är mycket betydelsefull för landet. Man ger alltså pengar åt landet, och detta borde ju vara intressant även för skatteutskottet i det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i. Det här skulle också gynna låginkomsttagare. Ingen skall tro att de som plockar bär tjänar stora pengar. Det kan vara skolungdomar, barn, husmödrar som inte har någon annan inkomst och pensionärer. Det är ett hårt arbete, och timpenningen blir ingalunda stor. Och det mesta av arbetet görs dessutom på fritid. Om nu detta arbete skall beskattas som reglerna säger, blir det fråga om en mycket stor administration. Det hela skall ju också kontrolleras. Kontrollen kan bli mycket dyrbar, och f. ö. är det nästan omöjligt att utföra en kontroll. Skall man skatta för en inkomst av bärplockning, har man naturligtvis också rätt till avdrag för inkomstens förvärvande. Här ingår bl.a. resor. Vem kan fastställa hur långa de resorna är? Om vederbörande plockare har åkt många mil — det gör de kanske för att finna bär — kostar resan ofta mycket mera än vad bären är värda, varför det egentligen blir underskott. Då skall också vederbörande kunna göra avdrag för underskottet, om det rör sig om en Här är det i stor utsträckning fråga om människor som vill söka sig ut i skogen. Plockningen ger också fysisk träning. Det kan, som sagt, röra sig om bl.a. pensionärer, och därför borde plockningen uppmuntras. Vederbörande skulle då samtidigt kunna få litet ersättning för vad de har åstadkommit. En annan sak som är mycket väsentlig är att någon har velat starta en bäreller svampindustri. Dessa personer är helt beroende av att få råvara. Därest det blir beskattning — och rädslan härför är redan nu stor — vill de inte plocka och därmed blir det ingen råvara för dem som önskar starta en bärindustri, en syltindustri e. d. Och då törs de icke starta. Jag kan ge flera exempel. För flera år sedan tog jag upp det här i glesbygdsdelegationen, där vi diskuterade frågan rätt ingående. Vi resonerade också med folk, och det framgick att det ligger till precis som jag nu har sagt. För min del måste jag säga att jag inte kan förstå skatteutskottet, för det här skulle vara någonting bra för landet i dess helhet. Jag vill allvarligt rikta en vädjan till regeringen att ta upp den här frågan. Vill man bli av med byråkratiskt krångel och åstadkomma någonting positivt som ger både sysselsättning och andra fördelar, bör man ta upp den här saken och besluta om en skattefri plockning av vilda bär och svamp.
Herr talman! Till stor del kan jag instämma i vad de tre föregående talarna har sagt. Bärplockningen är en tillgång för landet, det är inget tvivel om den saken. En stor del av den här bärplockningen är också så obetydlig att det inte är någonting att tala om ur skattesynpunkt. Det är bara skönt att bären blir plockade, så att de kommer landet till godo. Det lilla som kommer in är alltså ingenting att beskatta. Jag kan således hålla med om mycket av vad som har sagts. Skatteutskottet säger också att bärplockarnas skattefrågor inte är lösta. Men steget därifrån till att omedelbart fatta ett beslut är ganska långt. Utskottet är inte berett att nu ta ställning till hur skattefrågorna definitivt skall lösas för dem som bedriver bäroch svampplockning i större skala. Det torde inte heller vara svårt att hitta andra extrainkomster som människor har — små inkomster som i så fall också skall vara skattefria därför att de kan vara lika värdefulla för landet. Men här har vi problem med gränsdragningen. Skall den som hjälper en sjuk granne behöva skatta, medan den som plockar bär inte behöver skatta för de bär som blir till avsalu? Det finns här alltså vissa problem som det inte är så lätt att komma till rätta med. Vad som ytterligare har komplicerat frågan är införandet av den fiktiva momsen. Det är inte, så som Göthe Knutson sade, att vi momsbelade bärplockningen 1979. Snarare är det så att vi 1979 momsbefriade den här handeln. Den fiktiva momsen innebär ju att den som gör en upphandling äger rätt att dra av momsen även om han inte erlagt någon moms. Denna momsbefrielse är alltså en form av statsbidrag. Om det sedan är bärplockaren som får momsbefrielsen eller om det är uppköparen som får en skattebefrielse kan man diskutera hur länge som helst. Det här är någonting som har komplicerat frågan. Det är utan tvivel så, att staten ger en summa pengar — 20 96 av försäljningen i senare led — till plockaren eller uppköparen. Det måste man på något sätt ta hänsyn till vid regleringen av hela skattefrågan. Jag kan därför tänka mig att frågan måste lösas i ett något större sammanhang, både beträffande momsen och beträffande inkomstskattesidan. Man kan som är fallet i ett nordiskt grannland, ha ett gränsbelopp. Under en viss nivå sker alltså ingen beskattning. Man kan också ha speciella schablonavdrag för löntagare, så att alla små inkomsttagare blir befriade genom ett schablonavdrag. Det finns många sådana lösningar. Skatteutskottet har emellertid inte velat ta ställning till hur frågan skall lösas och har inte heller velat begära någon specialutredning. Man gör som Göthe Knutson sade, man skickar en hälsning till regeringen att det här är något som regeringen bör titta på och försöka hitta lösningar på samt att regeringen bör förelägga riksdagen ett förslag som innebär skatterättvisa och som samtidigt innebär att vi slipper krånglet med beskattning av små inkomster. Att beskatta bärplockarnas små inkomster är det väl knappast någon mening med. Det är alltså en hälsning och samtidigt en uppmaning till regeringen.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

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att skatteutskottets ordförande Erik Wärnberg är positivt inställd i själva sakfrågan. Är vi bara det från olika håll här i riksdagen skall vi nog kunna lösa frågan. Jag vill ha sagt att om vi skall fortsätta med den här beskattningen så drar vi på oss en kolossalt stor kontroll. Det kommer att visa sig att det är fråga om människor som i regel inte har några andra inkomster eller som har väldigt låga inkomster. Utgifterna överstiger i många fall inkomsterna. Ja, man blir fundersam. Från glesbygdsdelegationens sida har vi undersökt detta förhållande vid synnerligen många länsstyrelser och myndigheter och har då kommit fram till detta. Vi står gärna till tjänst med att tillhandahålla allt detta material. Om vi inte kan lösa den här frågan är det bedrövligt, för vad vi eljest här gör är att vi silar mygg och sväljer kameler. Herr Wärnberg säger att det är för tidigt att fatta beslut i det här fallet, att man först bör pröva en del saker. Jag har viss förståelse för det, inte minst mot bakgrund av att man nästan stångat sin skalle blodig för att klara av det här problemet. Men skulle det inte vara möjligt att här ha en moms av speciell konstruktion? Jag har diskuterat saken med människor som jobbar mycket med skattefrågor av detta slag. Det gäller särskilt de distrikt där det finns en hel del människor med den här typen av inkomst. De anser att man bör kunna klara den här saken på något sätt. Herr Wärnberg nämnde en sak som många gånger varit uppe till diskussion, nämligen att andra som befinner sig i en likartad situation kan komma och begära skattefrihet för sina inkomster. Visst kan det vara så. Men om man begränsar skattefriheten till försäljning av produkter som var och en kan komma över enligt allemansrätten, bör man kunna klara denna avgränsning. Det innebär att skattefriheten begränsas till sådana vilda produkter i markerna som alla har rättighet till. På det sättet bör man kunna klara denna avvägning. Jag skall inte uppta tiden längre men vill ändå säga att regeringen bör komma med ett förslag så snart som möjligt. Jag vädjar till regeringen att snabbt lägga fram ett förslag i denna fråga. En skattefrihet här skulle vara rättvis, och denna verksamhet är positiv för landet som sådant.
Herr talman! Låt mig få uttrycka tillfredsställelse över de instämmanden som skatteutskottets ordförande Erik Wärnberg gjorde med oss motionärer som vill ta bort beskattningen på inkomster av vilda bär och svamp. Det kom emellertid också ett ”men” från Erik Wärnberg; han hänvisade till de principer som åberopats i betänkandet och som är bakgrunden till skatteutskottets yrkande om avslag på motionen. Det var ett par saker som skatteutskottets ordförande inte gick in på — han kanske glömde bort dem. Jag tycker att det finns anledning att erinra om, eftersom utskottet uppenbarligen inte fäst så stort avseende vid det, att man i våra grannländer har en annan attityd till den här problematiken. I Norge är försäljning av sådan här plockning skattefri upp till ett belopp på 3 000 norska kronor. I Finland är inkomst av plockning av vilda bär icke skattepliktig, för så vitt inkomsten inte är att anse såsom lön. Jag formulerade mig en smula luddigt när jag talade om momsen på detta område. Det är klart att det förhåller sig så som Erik Wärnberg förtydligade det. Men vad som hände, har det sagts mig i alla fall, var att försäljningarna kom att bokföras, vilket inte skedde tidigare. Detta har haft en negativ effekt. Det är precis så som Bertil Jonasson nämnde, att uppköparna och de som i mer eller mindre industriell skala förädlar bären och svampen nu har svårigheter att få tag i den här råvaran. Det förhåller sig inte riktigt på samma sätt med andra småinkomster av verksamheter som också kan vara nyttiga för landet och som man därför kan tvingas ta ställning till. Som jag sade i mitt första inlägg är det här en fråga om att tillgodogöra sig allemansrättens möjligheter. Jag har åberopat den allmänna rättsuppfattningen hos svenska folket. Jag kan också tillägga att människor i gemen tycker att det är förfärligt löjligt att man tar ut inkomstskatt på denna verksamhet eller åtminstone skall göra det enligt reglerna. Det rör sig här också om den nationaltillgång som de vilda bären och svampen utgör och som vi har till sådant övermått att vi endast kan tillgodogöra oss högt räknat 10 26. Samtidigt importerar vi bär och svamp från andra länder där tillgången är mycket mindre, men där utnyttjandet av tillgången är så mycket större. Jag hoppas verkligen att det skall betyda något att skatteutskottet nu har en positiv syn på detta och — låt mig tolka det så — kommer med ett principiellt och även praktiskt instämmande i vad vi motionärer anför. Slutligen, herr talman: Orsaken till att förste vice talmannen och jag motionerade var bl.a. att budgetministern i sina svar på de frågor jag ställt i två olika omgångar själv ansåg att han inte kunde göra någonting åt detta. Han hänvisade till riksskatteverkets tolkningar och de direktiv som riksskatteverket skulle utfärda. Nu gav vi motionsvägen riksdagen möjlighet att rätta till detta och lägga frågan i linje med rättsuppfattningen hos svenska folket. Jag hoppas verkligen att det skall bli någonting gjort. Och gör det nu — innan det dras ett ännu större löjets skimmer över det skattekineseri som riksdagen här medverkar till!

Herr talman! Det skulle aldrig ha blivit något bråk om detta om de som köper upp lingonen inte yrkat avdrag för en mervärdeskatt som de aldrig erlagt — det är bara så. Den mervärdeskatt som man betalar för importerade varor får man räkna bort. Men här vill man räkna bort en mervärdeskatt som man aldrig betalat. Hade man inte velat göra detta hade det troligen aldrig blivit något bråk. Så enkelt är det, ur skattepolitisk synpunkt.

Herr talman! Att jag anmälde mig till den här debatten berodde på att herr Jonasson sade att vi i glesbygdsdelegationen diskuterat frågan. Det är alldeles riktigt. Men man kanske också av hans anförande fick uppfattningen att vi tyckt att det här var en lätt fråga att lösa. Jag tror att herr Jonasson håller med mig, om jag säger att det finns många gränsdragningsproblem och att det kan vara svårt att få det hela att fungera om man skall ha till princip att man betalar skatt på inkomster. Problemet är, som jag ser det, inte den skatt man betalar utan många gånger den inställning man har till skattebetalning, villigheten att betala skatt. Herr Jonasson räknade upp ungdomar och pensionärer. Det är riktigt att de utgör en stor grupp som plockar bär. De kan plocka ganska mycket bär utan att över huvud taget betala någon skatt. Och har man långa resor har man rätt till avdrag för resorna, och då blir det inte heller några stora skattesummor. Vad som är problemet, som jag upplever det, är exempelvis att — och det har vi också fått belyst i delegationen — en hemsamarit kan ta ledigt från sitt ordinarie jobb och plocka bär för 18 000 kr. utan att behöva betala skatt för den summan, om bärplockningen görs skattefri. Men tjänar han eller hon dessa pengar som hemsamarit måste skatt erläggas. Det finns många sådana exempel, och detta måste man ha med i de överväganden som man gör. Det är också så att det i glesbygderna, som det här till stor del är fråga om, finns väldigt många som har olika sorters biinkomster, och då måste man ta hänsyn till om alla de andra biinkomsterna också skall bli skattefria. Jag säger inte detta för att jag på något vis vill försvåra glesbygdsmänniskornas försörjningsmöjligheter genom att skatten på bärplockning bibehålls. Jag säger det för att litet grand belysa att problemet inte är så enkelt, utan att det finns många komplikationer. Därför är det viktigt att också de sidor som vi i dag upplever som negativa tas med i den bedömning som man skall göra av frågan om skatteplikt för bärplockning.
Herr talman! Jag vill bara i korthet notera att skatteutskottets ordförande åberopade ett enda skäl för att frågan nu skulle ha komplicerats, nämligen att uppköparna yrkat på denna avdragsrätt beträffande moms. O.K., det var tydligen dumt av dem, eftersom nu skatteutskottets ordförande åberopar detta som skäl för beskattning — och det var det enda som herr Wärnberg sade nu i sitt inlägg. Jag hade i all vänlighet också frågat om hans synpunkter på det faktum att man i våra grannländer har en annan inställning till denna fråga — i Finland hel skattebefrielse. Enligt vad jag har inhämtat tycker man inte i Finland att det är några problem — och det tycker man förmodligen inte heller i Norge. Varför skall vi då skapa problem här? Frida Berglund har tydligen exakt samma inställning som jag till den här frågan, och det gläder mig. Här kommer det ena vitsordet efter det andra, och det är helt och hållet instämmanden med motionen. Men så säger man att det uppstår det och det problemet. Det behöver det inte göra, om man bara klart och tydligt anger att här finns ett område som vi undantar från beskattning — punkt och slut. Det kan ju inte i princip vara konstigare än att man skiljer på hobbyverksamhet och annan verksamhet. Exempelvis är det så att om man har två travhästar är det hobbyverksamhet, men om man har flera så blir det ett näringsfång som skall beskattas. Så länge det är hobbyverksamhet är det alltså obeskattat. Det lär vara samma skillnader — och därmed också orättvisor — när det gäller biodling. Om det är en människa som inte har ett jordbruk, är det att betrakta som hobby — upp till ett visst antal bisamhällen. Men om det råkar gälla en lantbrukare — med ett aldrig så litet jordbruk — blir det omedelbart ett inkomstfång, som skall beskattas. Men vi behöver inte gå in på de andra orättvisorna och orimligheterna för att få rätsida på det här problemet — och det är detta som vi motionärer är ute efter. Vi hoppas verkligen att det från regeringens sida blir någonting gjort, när det nu visar sig att bl.a. skatteutskottets ordförande uttalar sig så helt i linje med den anda som kommit till uttryck i vår motion.
Herr talman! Frida Berglund har varit inne på de problem som kan uppstå när man skall försöka klara det här. Och visst finns det problem, det är alldeles givet. Man får många gränsdragningsproblem, säger hon. Men dessa problem med gränsdragning gentemot andra tror jag kan lösas ganska enkelt. Sedan är det alldeles klart att människor bör ha den inställningen att vi skall betala skatt för en arbetsinkomst. Här är det emellertid många gänger så, när man får en mindre arbetsinkomst, att kostnaderna är större men att verksamheten medför så många andra fördelar. Det skall vi också väga in när vi har att bedöma dessa frågor. Det går naturligtvis att peka på att det kan finnas någon människa som under ett eller annat bra bärår — som vi säger på fackspråk när det finns mycket bär — kan få en rätt bra inkomst. Men detta hör i högsta grad till undantagen. Jag vill här säga att det är slitsamt för människorna att få ihop den skörd det är fråga om, och de bör då kunna få den här fördelen, om det nu är en fördel. I motionen 604, som jag har varit med om att väcka, hemställs att riksdagen hos regeringen begär prövning av möjligheten att befria inkomst av tillfällig plockning och försäljning av vilda bär och svamp från beskattning. Jag tycker att den motionen hade varit värd ett bättre öde än avslag. Huvudsaken är emellertid att det händer någonting, och det bör hända snart.
Herr talman! Göthe Knutson sade att jag delade hans åsikt om skattebefrielse. Vad jag delar med Göthe Knutson är hans intresse för att tillvarata glesbygdsmänniskornas möjligheter att skaffa sig en vettig försörjning — om det är detta som Göthe Knutson är ute efter. Jag tycker inte att den här frågan är så lätt att klara av. Jag sade i mitt första inlägg att problemet inte är den skatt som man betalar utan den inställning som man har till skattebetalning. Det finns möjligheter att i begränsad omfattning ha extra arbeten i glesbygden. Bärplockning är en möjlighet, fiske en annan, hemslöjd och handarbete för försäljning en tredje. Där blir gränsdragningarna svåra. Det finns också människor som odlar bär, exempelvis vinbär. Varför skall de betala skatt för den inkomst de får på de odlade vinbären medan andra, som har tagit ledigt från sina ordinarie jobb och plockar bär för tusentals kronor, inte behöver betala skatt? Jag tar upp detta för att belysa att det inte är så enkelt som motionärerna ger uttryck för i sin motion och även i debatten.
Herr talman! Det är roligt att Frida Berglund vill begära ordet för att bl.a. påpeka att hon på en speciell punkt delar min uppfattning. Det är alldeles riktigt att jag tycker att detta är en angelägen fråga för just glesbygdens folk. Bakgrunden till att jag första gången tog upp denna fråga i riksdagen var de ansträngningar som gjordes i Värmland, mitt eget hemlän. Där hade man då fått avsättning, bl.a. utomlands, för i princip hur mycket bär och svamp som helst. Men planerna kunde inte förverkligas i tillnärmelsevis denna omfattning. Risken för beskattning av denna verksamhet gjorde helt enkelt människorna obenägna att gå ut i skogen och plocka bär och svamp — åtminstone kom det inte in särskilt mycket till uppköparna. När Frida Berglund talade om svårigheterna att lösa detta problem vill jag erinra om att det egentligen är ännu svårare för skattemyndigheterna, åtminstone om de skall försöka åstadkomma rättvisa. Jag vill bara påpeka den orättvisa som kan uppstå mellan å ena sidan en ensam människa och å andra sidan en familj som ägnar sig åt denna verksamhet. Den inkomst som man får från bäroch svampplockning läggs ovanpå en annan inkomst — det går inte att leva på bär allenast, för att göra en lätt travestering. En ensam person kan inte dela upp inkomsten som fallet är inom en familj, låt oss säga man, hustru och tre barn. Även om maken, inkomsttagaren, har plockat bären och själv säljer dem kan han utan vidare dela upp den här inkomsten på barnen, som kanske inte har någon annan inkomst. På inkomster upp till 6 000 kr. sker ingen beskattning. Sedan är det de som har bil och de som icke har bil. Den som har bil kan, som Bertil Jonasson framhöll, yrka avdrag för bilresor som kanske vida överstiger de intäkter som han eller hon har fått. Och hur i all världen skall skattemyndigheterna kunna kontrollera det? Jag nämner detta som exempel på att det skapar mycket större problem att ha kvar den här beskattningsregeln än att slopa den. Därför, herr talman, får vi hoppas att regeringen — inte minst på grundval av vad som har sagts här i kammaren - ser till att någonting blir gjort och följer i första hand Finlands exempel och i sämsta fall Norges.
Herr talman! Göthe Knutson är till freds med att jag delar hans åsikt, men jag hoppas att han märkte att jag sade att jag delar hans uppfattning, om det är förbättring av glesbygdsmänniskornas levnadsvillkor som han är ute efter och, kan jag tillägga, det inte bara är fråga om allmän skattekverulans. När det gäller sådana saker som Göthe Knutson nämnde i sitt exempel om att man delar upp inkomster på barn och andra familjemedlemmar vill jag framhålla att vi har olika synsätt. Jag tycker att den som har inkomsten skall betala skatten. Varken små inkomster, förmögenheter eller något annat skall delas upp på alla familjemedlemmarna. Där har vi olika synsätt på skatten.

Herr talman! Estniska Dagbladet är en tidning som är välkänd i riksdagen därför att det under långa tider fördes en årlig debatt om dess fåfänga ansträngningar att få presstöd. Vi hade länge ett regelsystem som diskriminerade tidningar på utländska språk. Trots en ihärdig kritik från liberal sida och med tiden även från moderata samlingspartiet vägrade socialdemokraterna att ge invandrarnas tidningar samma behandling som svenska tidningar. Man hittade på den ena förevändningen efter den andra och Nr 115 försinkade frågan år efter år. Först 1977, när vi hade fått en kulturminister som hette Wikström, en invandrarminister som hette Ullsten och en budgetminister som hette Mundebo, fick vi ett produktionsbidrag för tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska. I dag utgår det stödet, som administreras av invandrarverket, till ungefär 35 tidningar. De största beloppen går till sex s.k. allmänna nyhetstidningar, som heter Ruotsin Suomalainen, Finn Sanomat, Metanasteftika Nea, Jugoslavenski List, Teataja, Eesti Päevaleht. Ini det sista försökte socialdemokraterna försvaga detta stöd. De föreslog 1977 att bidrag skulle kunna utgå bara för ett nummer per vecka. En sådan begränsning hade slagit hårt mot de två tidningar som har en tätare utgivning, nämligen Finn Sanomat och Estniska Dagbladet. När beslutet fattades för tre år sedan var nog alla på det klara med att reglerna efter hand skulle behöva justeras. Det sades klart ut i propositionen att effekterna av stödet måste följas noga och att förändringar av bestämmelserna inte var uteslutna. Och riksdagen hade heller ingen annan mening. Nu har stödet fungerat i några år, och invandrarverket har — helt i enlighet med beslutet från 1977 — försökt skapa sig en uppfattning om hur det fungerar. Det problem man då främst noterat är att regeln om att tidningarna ”i huvudsak skall beröra förhållandena i Sverige” är stelbent och svår att tillämpa. För det första är det inte så lätt att bestämma vad uttrycket ”i huvudsak” skall innebära, och för det andra är det rätt vanskligt att klassificera innehållet i olika kategorier. I en provkodning fann t.ex. invandrarverket att Estniska Dagbladet till 47 Jo handlade om svenska förhållanden — vilken slutsats skulle man dra av det? Ja, den slutsats som verket drog var att man begärde en ändring av förordningens bestämmelser på den här punkten. En enhällig styrelse i invandrarverket skrev i januari i år till regeringen för att få en uppmjukning till stånd. Riksdagen kan nu ställa sig bakom detta förslag genom att bifalla reservationen vid konstitutionsutskottets betänkande nr 41. Majoriteten i utskottet har tyvärr inte velat följa den linjen utan håller fast vid den regel som invandrarverket funnit otillfredsställande och svårhanterlig. Man skall enligt utskottet även i fortsättningen ställa krav på att de här tidningarna huvudsakligen skall beröra svenska förhållanden. För att trösta de invandrartidningar som till äventyrs inte uppfyller det kravet skriver majoriteten så här: ”Stödinsatser, som motiveras av andra skäl, t.ex. olika invandrargruppers möjligheter att bevara kontakten med sitt hemland, bör enligt utskottets mening utgå i andra former.” Få jag fråga: Vad menar majoriteten med detta? Vad är det för stöd ”i andra former” som ni här utlovar? Jag tror faktiskt att invandrarna och de grupper som arbetar med invandrartidningarna har stort intresse av att få klara besked på den punkten. Herr talman! Det hade varit klädsamt om socialdemokraterna för första gången i de många kontroverserna kring invandrartidningarna hade intagit en positiv ståndpunkt och velat medverka till den förändring som invand 101 rarverkets styrelse enhälligt förordar. Tyvärr har de inte gripit det tillfället. Jag är också besviken på centerpartiets hållning. Centern var ju 1977 överens med oss om att reglerna på det här området skulle behöva ses över när ytterligare erfarenheter hade vunnits, men nu är man inte beredd att ta hänsyn till de erfarenheterna. Låt mig hoppas att det åtminstone för centerns deli första hand är litet mer betänketid som behövs.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

Herr talman! Den reservation som folkpartiet och moderaterna har avgett i anslutning till konstitutionsutskottets betänkande nr 41 är uppseendeväckande. Den är uppseendeväckande i två avseenden. För det första borde det vara reservanterna bekant att dagspresskommittén, som arbetat sedan 1978, skall lämna sitt slutbetänkande sommaren 1980. Dagspresskommitténs uppdrag omfattar som bekant även de stödåtgärder som avser dagstidning som utkommer på annat språk än svenska. Att i detta skede av översynsarbetet göra ett tillkännagivande är mycket unikt. Därmed har jag också besvarat Daniel Tarschys fråga om min inställning till att se över den här problematiken. Det översynsarbetet pågår. Det är emellertid inte det värsta. Värre är att reservationen, för det andra, bygger på en motivtext som ifrågasätter själva grundvalen i presstödssystemet. Jag blir au tvungen att göra en kort återblick. Det svenska presstödet, som successivt byggdes upp under 1970-talet, är grundat på vissa presspolitiska motiv. I flera utredningsbetänkanden, propositioner och utskottsbetänkanden, som godkänts av riksdagen, har fastslagits pressens betydelse för att vidmakthålla och stärka det svenska folkstyret, den svenska demokratin. Man har understrukit att man skall ta sikte på de speciella särdrag som kännetecknar Sverige och att pressen då har att upprätthålla fyra viktiga funktioner: 1. Ge allsidig information. 2. Göra kommentarer till olika samhällshändelser. 3. Utöva kontroll och granskning av olika makthavare. 4. Underlätta kommunikationer mellan organiserade grupper i samhället. För att uppnå detta mål och göra funktionerna fullgoda måste koncentrationen hejdas och mångfalden stöttas. Det är bakgrunden till det svenska presstödet, och om dessa principer har på senare tid rått fullständig enighet. Ganska snart under 1970-talet anmälde även de tidningar i Sverige som utkom på främmande språk sitt intresse av att få bidrag på samma villkor som svenskspråkiga tidningar. Riksdagen var i princip av samma mening, men det fanns svårigheter av praktisk art. Daniel Tarschys har nyss kommenterat dessa, men han kanske ser litet annorlunda på saken än vad jag gör. Reglerna om hushållstäckning slog snett, eftersom tidningar på främman de språk arbetade på en rad s.k. delmarknader, som begränsades av resp. språkgrupps storlek. Presstödet borde ju heller inte få den effekten att koncentration uppstod inom språkgruppen. Det var ju koncentrationen som presstödet skulle förhindra. Dessa praktiska svårigheter gjorde att presstödsnämnden år efter år inte kunde ge Estniska Dagbladet de bidrag tidningen ansökte om. En öppning i frågan gav 1975 års riksdagsbeslut — som bekant efter en centermotion — där vissa medel anslogs till statens invandrarverk för att användas som produktionsbidrag till tidningar som utkom på främmande språk. Den definitiva lösningen kom vid 1976/77 års riksmöte.

Det innebar bl.a. ett visst krav på bredd och aktualitet i innehållet. Stödet borde endast utgå till sådana tidningar som riktar sig till invandrare och språkliga minoriteter i Sverige och huvudsakligen innehåller material om svenska förhållanden. Riksdagen hade inget att invända mot dessa krav. Författningen har varit i kraft i nära tre år. Vad sedan gäller själva reservationen så har reservanterna använt sig av den något ovanliga tekniken att stycke för stycke citera ur en skrivelse från statens invandrarverk, ställd till regeringen. Låt mig kommentera texten och påståendena på några punkter. Reservanterna använder exemplet med de svenskspråkiga tidningarna i Nordamerika, vilka hade stor andel nyheter från Sverige och diskuterade främst svenska förhållanden. Men vi vet ju alla att dessa tidningar inte åtnjöt något stöd av vare sig USA eller Canada. Exemplet är alltså inget argument i debatten om det svenska presstödet. Reservanterna säger att det ställs hårdare krav på invandrartidningar än på svenskspråkiga tidningar. Detta är fel. Det är grovt fel. Tvärtom ställs det lägre krav på exempelvis periodicitet och abonnerad upplaga än vad gäller stödberättigade tidningar på svenska språket. Reservanterna säger vidare att om förordningen bibehålls i nuvarande form så måste man göra analyser och införa övervakning. Det skulle upplevas negativt av invandrarna och deras organisationer och vara tvivelaktigt från allmän pressfrihetssynpunkt. Ja, men motsvarande kontroll görs ju av de svenskspråkiga tidningarna. Tidningsstatistik kontrollerar upplagan. Presstödsnämnden kontrollerar periodicitet, annonsandel och andel egen redaktionell text. De svenskspråkiga tidningarna finner sig i denna kontroll, eftersom man vill ha ett årligt presstöd. Man kan ju låta bli att söka stöd om man så vill. De flesta publikationer som utkommer på främmande språk och uppbär svenskt statsbidrag accepterar också kontrollen och bestämmelserna. Låt oss nu tala klartext, Daniel Tarschys. Det är ju bara några få fall det rör sig om. Ett par — i varje fall ett — tidningsorgan har felat. Jag lämnar därhän om det varit medvetet eller omedvetet. Men skall man verkligen av dessa enstaka händelser dra den snabba slutsatsen att det är 1977 års riksdagsbeslut och författning som det är fel på? Vilka slutsatser skall de tidningar dra som snällt följt bestämmelserna? Och här gäller det både tidningar på främmande språk och svenskspråkiga. Ligger det inte nära till hands att man börjar synda på nåden och hoppas att någon av riksdagsledamöterna snabbt rycker ut och rättar bestämmelserna efter levnadssättet? Jagtror, herr talman, att det vore en olycklig utveckling. Bättre vore då att låta de nuvarande bestämmelserna gälla tills vidare. Om någon justering är möjlig, får vi väl se när dagspresskommittén är färdig med sitt arbete. För tillfället yrkar jag bifall till utskottets hemställan i samtliga moment.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort, därför att behandlingen av presstödsärendet den här gången präglas av det förhållandet att dagspresskommittén är i slutskedet av sitt arbete. Såsom framhålls i betänkandet delar utskottet den uppfattning som kommer till uttryck i utbildningsministerns proposition, alltså att dagspresskommitténs förslag bör avvaktas innan ställning tas till mera genomgripande förändringar i grunderna för dagspressstödet. Mot den bakgrunden har jag också förståelse för den skepsis mot en av de smärre ändringar som regeringen har föreslagit vilken kommit fram i Sture Palms motion. Från socialdemokratisk sida accepterar vi ändringsförslaget med det förbehåll som utskottet anger, nämligen att dagspresskommittén är oförhindrad att på nytt överväga frågor som denna inom ramen för en samlad presspolitisk bedömning. Jag skall alltså inte föregripa den debatt som kommer sedan dagspresskommittén blivit färdig med sitt slutbetänkande. Låt mig bara erinra om att direktiven till kommittén bygger på ett riksdagsbeslut från 1977/78. Riksdagen framhöll då att presstödet måste vara konstruerat så att huvuddelen av medlen går till de lågtäckningstidningar som bl.a. på grund av underläge på annonsmarknaden inte kan täcka sina utgifter genom inkomsten från tidningsrörelsen och som därför är beroende av produktionsbidragen för sin fortsatta existens. Presstödet borde således enligt riksdagen främst inriktas på ett selektivt stöd. Detta uteslöt emellertid inte att vissa generella åtgärder var befogade. I budgetpropositionen erinras om att dagspresskommittén under hösten 1979 lagt fram forskningsrapporten Dagspressens struktur och ekonomi, som bygger på material som presenterats för kommittén. I forskningsrapporten Nr 115 hävdas bl.a. att konkurrensgraden klart har förbättrats sedan presstödet införts. Med konkurrensgrad avses därvid styrkan i den konkurrens den största tidningen på en ort möter. I rapporten behandlas vidare det nuvarande presstödets allmänna effekter. Därvid hävdas på grundval av den utförda analysen att endast selektiva presstödssystem duger för att ffträmja mångfalden i pressen. Enligt rapporten ger de nuvarande selektiva produktionsbidragen möjligheter för 50-60 dagstidningar att fortsätta sin verksamhet. Med ett generellt stödsystem skulle de flesta av dessa tidningar upphöra med utgivningen. Det mått som i det nuvarande stödsystemet används för att ange en tidnings ekonomiska läge — hushållstäckningen på utgivningsorten — anses vara välgrundat. Föredragande statsrådet — Jan-Erik Wikström — noterar att den allmänna bild som rapporten ger är att det nuvarande presstödet bygger på korrekta utgångspunkter. Detta innebär naturligtvis på intet sätt att det inte kan förbättras och effektiviseras. Skulle dessa slutsatser bli vägledande för det fortsatta arbetet — och någon polemik mot vad som här återgivits ur forskarrapporten förekommer inte vare sigi propositionen eller i utskottets betänkande — innebär detta att vi kan se fram emot en bred enighet kring de förslag som är att vänta från dagspresskommittén. Det tycker jag är ett styrkebälte för svensk demokrati, att en från början kontroversiell reform under årens lopp och sedan man skaffat sig erfarenheter om dess verkningar blivit alltmer accepterad. Debatt är, brukar man säga, fria staters liv, och den lönar sig tydligen. Till utskottets betänkande har avgivits en enda reservation.

Jag tycker att det är en djup orättvisa mot Gunnar Sträng, som gjort avgörande insatser på det här området och med mycket stor kraft har verkat för regler som stimulerar mångfald — och, som Sven-Erik Nordin har sagt, en mångfald i fråga om tidningar inte bara på svenska utan också på främmande språk.

I propositionen föreslog den borgerliga regeringen, med Ingemar Mundebo som föredragande, de regler som nu gäller, och konstitutionsutskottet anslöt sig till förslaget utan invändningar. I denna proposition sägs att syftet med stödet skall vara detsamma som med det svenska presstödet. Jag kunde också citera här, men jag skall i stället hänvisa till de citat som Sven-Erik Nordin tidigare har läst upp. Det föreslogs att dessa tidningar 105 skulle innehålla material som huvudsakligen kom från Sverige, och folkpartiet hade då ingen invändning mot detta. Reglerna upplevdes som ändamålsenliga, och alla var överens om att innehållskriteriet var rimligt. Vad är det då som har inträffat? Jo, man anser att Estniska Dagbladet inte uppfyller det här kravet, och därför vill man, för att tillgodose just denna tidning, ändra reglerna utan att göra någon förnyad undersökning.

Det rör sig alltså här om olika bud, men inte om ökad klarhet för regeringen och inte heller om ökad klarhet för de tillämpande myndigheterna. Man kan fråga: Vilka skulle konsekvenserna bli av ett bifall till reservationen? Jag tycker det finns anledning att stå fast vid det presspolitiska syftet med stödet. Det är rimligt att ha regler som styr innehållet i dessa tidningar till svenska förhållanden. Om det skall vara 70 96 eller en lägre procentandel framgår inte av författningarna, utan det är bara en tumregel som använts vid tillämpningen. Det är också möjligt att det kan vara lämpligt att pröva en annan tumregel, men det kommer nog i så fall att visa sig under den utvärdering som dagspresskommittén håller på att göra och som utskottet helt allmänt hänvisar till. Nu frågade Daniel Tarschys vad majoriteten menar med uttalandet om att stöd skulle kunna utgå i annan form. Jag vill hävda att grunden i utskottets skrivning är riktig. Insatser som inte kan motiveras presspolitiskt skall finansieras över andra anslag än presstödsanslaget, och om det inte finns några lämpliga anslagsformer för behov som det kan finnas majoritet för, får väl sådana då tillskapas. Men det måste vara en prövning som åligger det utskott som sysslar med invandrarpolitik eller med kulturpolitik och sådana saker. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag avser inte att ta upp frågor som rör presstödet i stort sett — dagspresskommittén arbetar ju med de problemen — utan jag kommer närmast att redovisa några synpunkter som gäller det förslag som jag har lagt fram i motionen beträffande tidningar som utges på andra språk än svenska. Det var utan tvivel ett ur invandrarsynpunkt mycket betydelsefullt steg som togs när riksdagen år 1977 beslutade om införande av ett särskilt stöd till tidningar på andra språk än svenska. Genom det beslutet löstes en fråga som hade varit föremål för motioner i riksdagen under en följd av år. Tidigare hade statens invandrarverk via anslaget Anpassningsåtgärder för invandrare kunnat bevilja engångsanslag till tidningar på minoritetsspråk. I proposition 1976/77:99 anförde föredragande statsrådet bl.a.: ”Av det material som har insamlats framgår att gruppen tidningar på andra språk än svenska är mycket heterogen och arbetar under mycket skiftande förhållanden.” Det är ett viktigt påpekande. Det gäller här dels tidningar som vänder sig till i Sverige sedan decennier väl etablerade minoriteter, vilka till fullo behärskar det svenska språket, dels tidningar som vänder sig till språkliga minoriteter med ofta begränsade kunskaper i svenska. De nuvarande reglerna i presstödet beaktar inte detta. Det är mot den bakgrunden man skall se den skrivelse som styrelsen för statens invandrarverk sände till regeringen den 24 januari i år med begäran om en uppmjukning av kravet på att publikationens innehåll i huvudsak, som det heter, skall beröra förhållanden i Sverige. Samma bakgrund finns till den av mig väckta motionen 1054. Konstitutionsutskottets majoritet utgår i sitt avstyrkande från den mycket snäva tolkningen att ”stödet till tidningar på andra språk än svenska tillkommit för att ge olika språkliga minoriteter en god möjlighet att följa och delta i samhällsdebatten i vårt land”. Sedan kommer man också med det märkliga uttalandet — det var även Daniel Tarschys inne på — att ”stödinsatser, som motiveras av andra skäl, t.ex. olika invandrargruppers möjligheter att bevara kontakten med sitt hemland bör ——— utgå i andra former”. Jag vet inte vilka andra stödformer som avses med detta, men nog skulle jag finna det rimligare att presstödet utformades mot bakgrund av olika invandraroch minoritetsgruppers speciella behov än att börja införa nya stödformer. Det måste definitivt ligga mera i linje med den invandraroch minoritetspolitik som vi för. Låt mig också citera en passus ur propositionen om presstödet — Daniel Tarschys var inne även på den: ”Av vad jag nu har sagt framgår att effekterna av ett stöd måste följas noga. Jag anser det inte heller uteslutet att förändringar av reglerna kan bli nödvändiga, både med hänsyn till stödets effekter och till förändrade förhållanden bland tidningarna.” Erfarenheterna har nu visat att det föreligger ett verkligt behov av en förändring av innehållskravet, både av hänsyn till vissa minoritetsgruppers speciella behov och önskemål och med tanke på svårigheterna att följa upp om innehållet i tidningarna verkligen i huvudsak berör förhållandena i Sverige. Det är, herr talman, beklagligt att inte utskottet som helhet har ansett sig kunna tillmötesgå de önskemål som framförts i motionen, önskemål som i stort sett överensstämmer med synpunkterna i den skrivelse som styrelsen för invandrarverket har tillställt regeringen. Bakom den skrivelsen står en enig styrelse med representanter för samtliga de fyra demokratiska riksdagspartierna. Reservanterna har i konstitutionsutskottet förordat en uppmjukning av innehållskravet från ”i huvudsak” till förslagsvis ”i betydande utsträckning”. Det är en formulering som borde kunna accepteras av riksdagens ledamöter. Förändringen borde inte av någon upplevas som särskilt revolutionerande. Sven-Erik Nordin sade att reservationen är uppseendeväckande. Han blev förvånad över att man över huvud taget vill företa en ändring nu, med hänsyn till det arbete som pågår inom dagspresskommittén. Herr talman! Den lilla justering som förordas i reservationen kan knappast innebära att man i någon större utsträckning föregriper det arbete som pågår inom dagspresskommittén. Jag ber att få yrka bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Det ligger kanske i sakens natur att när man har olika uppfattningar, så har man grundat dessa uppfattningar på skilda källskrifter. Jag har grundat min uppfattning på alla de utredningar som har gjorts i presstödsfrågorna under de senaste 15 åren och som jag läst. När det gäller principerna — som det rått fullständig enighet om — har jag hämtat min inspiration från propositioner och utskottsbetänkanden. Ur dessa principer har vi mejslat ut den svenska massmediapolitiken, den svenska presspolitiken, den svenska presstödspolitiken. Per-Olof Strindberg har ett annat källmaterial: Han stöder hela sitt resonemang på en skrivelse från statens invandrarverk. Låt mig säga, herr talman, att jag har den allra största respekt för statens invandrarverks sakkunskap när det gäller invandrarfrågor. Men jag tror att det är litet för mycket begärt att invandrarverket skall äga djupgående kunskaper när det gäller presstödspolitik, massmediapolitik, svensk presspolitik. Det är kanske därför vi hamnat på litet skilda linjer. Det är kanske också därför som reservanterna har varit försiktiga nog att inte i reservationen ta med allting i skrivelsen från statens invandrarverk till regeringen. Statens invandrarverk kräver nämligen att regeringen också skall ta itu med vissa pressetiska förlöpningar som en del tidningar på främmande språk gjort sig skyldiga till. Låt mig bara säga: Regeringen skall inte lägga sig i tidningars innehåll! Därmed har jag också gjort klart vilken skillnad det finns i den fördjupade kunskapen om både tryckfrihetsfrågor och presspolitik. Jag skall kanske också svara på den fråga som Daniel Tarschys ursprungligen ställde och som Per-Olof Strindberg upprepade: Om man inte ger presstöd till tidningar som sysslar enbart eller till övervägande del med utländska förhållanden, motiverar det då ett stöd i annan ordning? Ja, det skalli varje fall inte vara ett presstöd — så mycket är alldeles klart. Då river vi upp hela förutsättningen för presstödet. Det måste väl ändå vila på vissa principer! Om svenska staten anser sig ha gott om pengar — den har ju faktiskt inte det — kan man naturligtvis tänka sig att man stöder tidningar som sysslar med utländska förhållanden. Men då är det, mina damer och herrar, fråga om fackpress och ingenting annat! Det är en betydande skillnad.

Herr talman! Jag har naturligtvis stor respekt för all den sakkunskap som Sven-Erik Nordin efter mångårigt arbete inom konstitutionsutskottet representerar när det gäller presstödsfrågor. Men jag grundar faktiskt inte min uppfattning bara på den skrivelse som statens invandrarverk har sänt till regeringen. Jag grundar min motion på den erfarenhet jag har som ledamot av styrelsen för statens invandrarverk. Vi har där uppmärksammat de problem som den nuvarande kungörelsen för med sig. Jag läste häromdagen ett tal som Olof Palme höll på den estniska nationaldagen i år här i Stockholm. Han sade i ett som vanligt välformulerat anförande att vi med stor möda försökt utforma en invandraroch minoritetspolitik och att vi tror att denna i första hand bör grundas på jämlikhet mellan invandrare och svenskar. Denna strävan att åstadkomma jämlikhet innebär också att vi försöker att tillmötesgå invandrargruppernas önskemål. Sven-Erik Nordin måste rimligtvis vara införstådd med att det för exempelvis den estniska minoriteten i Sverige är betydligt intressantare att få sin tidning på det estniska språket, berörande förhållanden i hemländer och andra nationer där stora estniska minoriteter finns än att följa den dagsaktuella debatten i Sverige. Det har de ju alla förutsättningar att göra, eftersom de kan svenska språket. Det är därför rimligt att vi försöker anpassa presstödskungörelsen när det gäller tidningar på främmande språk efter dessa förhållanden. Det kommer framöver att bli fler minoriteter i samma situation. Vi har redan den polska, och jag tror att vi får en ungersk och så småningom kanske också minoriteter från Latinamerika som har lärt sig svenska och därmed har andra önskemål när det gäller presstödet.
Herr talman! Först vill jag rikta ett tack till Per-Olof Strindberg för de uppskattande orden om min sakkunskap i dessa frågor. Det är inte ofta man får beröm här i kammaren. Låt mig också understryka att jag, i likhet med Per-Olof Strindberg, hyser ett djupt och starkt intresse för invandrarnas och invandrarorganisationernas möjligheter att få ge ut tidningar på sina egna språk och att få ta del av den egna språkgruppens tankar. Och jag har naturligtvis inget att invända mot att man i dessa tidningar också tar upp andra förhållanden än det svenska samhällets. Men eftersom vi i vår invandrarpolitik har strävat efter att så långt det nu över huvud taget går jämställa invandrare med svenska medborgare — vi har f. ö. båda grupperna bland svenska medborgare — måste vi även på detta område ha entydiga regler som är lika för både svenskspråkiga tidningar och icke svenskspråkiga tidningar. Skall det vara så svårt att förstå att vi genom att hävda denna självklara princip faktiskt också underlättar myndigheternas jobb. Slutligen vill jag än en gång säga att om det kan anses angeläget att vi med statliga pengar stöder tidningar som sysslar med utländska förhållanden, så låt oss göra det efter moget övervägande. Men jag är rädd att detta övervägande leder till att vi säger: Detta skall vi akta oss för. Det kan ju också uppstå vissa utrikespolitiska förvecklingar med ett sådant statligt stöd — risken finns i alla fall. Låt mig till sist konstatera att moderaternas talesman i denna debatt inte har samma uppfattning som moderaternas talesman hade när vi för tre år sedan antog dessa regler. Då sade man från moderaternas sida klart och tydligt att dessa bestämmelser, så som de angavs i propositionen, var väl anpassade och mycket väl kunde läggas till grund för en författning.
Herr talman! Jag har nu lämnat ifrån mig de papper som jag hade när jag från talarstolen höll mitt huvudanförande, så jag kan inte på nytt citera vad som 1977 stod i propositionen, men det har jag ju redan läst upp. Där stod klart utsagt — och det var vi alla ense om — att vi så småningom skulle behöva se över dessa regler, att vi skulle följa utvecklingen. Det är precis det som jag har försökt att göra.

Herr talman! Vi har funderat mycket över hur vi skall kunna rationalisera riksdagens arbete. Jag vill lyckönska Sven-Erik Nordin till att ha uppfunnit enmansdebatten, som består av att en enda talare framställer två argument, av vilka det andra effektivt slår ihjäl det första. Sven-Erik Nordin inledde med att säga att det på detta område finns en utredning som måste avvaktas. Sedan pläderade han så övertygande mot de förslag som vi har lagt fram att det blev alldeles uppenbart att det inte är mycket att hoppas på från den utredningen. Att man skall invänta en sittande utredning är någonting som invandrartidningarna har fått höra år efter år under hela 1970-talet. Det var den stående refrängen i utskottsmajoriteternas yrkanden på avslag under alla de år då vi krävde att invandrartidningarna skulle bli likaberättigade med de svenska tidningarna. Sven-Erik Nordin var tyvärr litet oförsiktig i sin plädering mot reservanterna. Han pekade på tre punkter i reservationen som var felaktiga. Men han noterade inte att alla de tre punkterna inte var vår text utan invandrarverkets styrelses text. Den texten har alltså godkänts av en enhällig styrelse, med företrädare för centerpartiet och socialdemokraterna. Jag vet inte om centerns företrädare i invandrarverkets styrelse är närvarande här i kammaren, men i så fall kan Sven-Erik Nordin kanske få svar på tal. Vi skall väl visa en viss respekt för den myndighet som har haft ansvaret för att verkställa riksdagens beslut, på nära håll kunnat studera de problem som uppkommit och kunnat dra slutsatser av det. Jag tror inte att de företrädare för olika politiska riktningar och olika invandrargrupper som sitter i invandrarverkets styrelse är så okunniga om svensk presspolitik att de inte kan föreslå en liten justering av regler som de uppfattar som orimliga. Olle Svensson framhävde Gunnar Strängs stora förtjänster i fråga om presstödet. Nu var det emellertid inte presstödet i allmänhet jag diskuterade utan presstödet för invandrartidningar, och Gunnar Strängs förtjänster i det avseendet är ganska begränsade. Jag tror inte man kan ändra på det förhållandet att under den tid vi hade socialdemokratisk regering uppkom det inte något ordentligt presstöd till invandrartidningar. Sedan vi fick ett regeringsskifte blev det däremot en helt ny politik. Både Per-Olof Strindberg och jag frågade vad detta löfte om andra stödformer innebär som utskottets majoritet håller fram. Det visade sig att det inte innebär någonting. Det är inte ett stöd som finns. Det är inte ett stöd som är påtänkt. Det är ett stöd som kanske kan komma någon gång i framtiden. Viftar man med ett sådant löfte och sedan tar tillbaka det tror jag man bäddar för en hel del besvikelser. Till sist vill jag erinra om att Sven-Erik Nordin i sina senaste anföranden sade några positiva saker. Det var bra att Sven-Erik Nordin sade att regeringen inte skall lägga sig i tidningars innehåll. Låt oss i riksdagen inte heller lägga oss i tidningars innehåll! Det är ju så att på detta område lägger sig riksdagen och regeringen i tidningars innehåll på ett annat sätt än vad man gör beträffande svenska tidningar. Man bestämmer att de i huvudsak skall vara inriktade på svenska förhållanden. Låt oss följa Sven-Erik Nordins förslag: Låt inte statsmakterna bestämma tidningars innehåll! Han sade också i sin sista replik att vi måste få entydiga regler som är lika för tidningar på svenska och tidningar på utländska språk. Det är utmärkt! Kan vi enas om det programmet, Sven-Erik Nordin, finns det möjligheter för en positiv och gynnsam utveckling av stödet till tidningarna på andra språk än svenska.
Herr talman! Daniel Tarschys beskrev en praktfull saltomortal i sitt senaste inlägg. Jag är ledsen, men jag är tvungen att undervisa honom litet om hur utskottsbetänkandet ser ut. Det finns ett avsnitt över vilket det står ”Utskottet”. Bakom det avsnittet står ju utskottsmajoriteten, och det gör man helt och hållet. När det gäller recittexten har man inte skrivit under på allting. Likaså bör reservanterna stå bakom reservationen, Daniel Tarschys. Men det är just vad Daniel Tarschys nu försöker smita ifrån, trots att det står att reservationen är avgiven av Daniel Tarschys m.fl. Men om Daniel Tarschys nu inte längre står bakom denna del noterar jag naturligtvis detta med stor tillfredsställelse. Jag har tagit det skrivna ordet för gott, och jag har argumenterat mot det som jag upplevt står i strid med vår vedertagna presspolitik. Kvar blir då bara de allra sista raderna i reservationen, och det är inte mycket mer än ett särskilt yttrande. Är det inte mer än så Daniel Tarschys är ute efter tycker jag att han med gott samvete skall överlåta åt dagspresskommittén att göra de erforderliga justeringar som går att göra utan att man för den skull behöver riva upp ett vedertaget och bra fungerande system.

Herr talman! Jag tycker det var välgörande att Daniel Tarschys nu tog ett steg tillbaka och var försiktigare i sina formuleringar. Han sade att det han ville att vi inom dagspresskommittén skulle verka för i framtiden skulle innebära en ganska obetydlig förändring av nuvarande principer. Om det är så, då antar jag att Daniel Tarschys är tillbaka vid de principer som fastslogs i propositionen, nämligen att stöd bör utgå endast till sådana tidningar som riktar sig till invandrare och språkliga minoriteter i Sverige och som huvudsakligen innehåller material om svenska förhållanden. Syftet med stödet bör vara att skapa bättre förutsättningar för information, debatt och opinionsbildning bland invandrare i Sverige. Det förvånar mig att Daniel Tarschys vill ta upp en enkel träta om de här förhållandena. Jag kan inte nu redovisa de motiveringar vi anförde under 1970-talet, men det var ändå så att det var socialdemokratisk majoritet i konstitutionsutskottet när riktlinjerna drogs upp för en reform när det gäller invandrartidningar på utländska språk som gick ut på att man även i fråga om dem skulle verka för mångfald. Estniska Dagbladet är ju inte ensamt inom sitt språkområde. Det är viktigt att också andra tidningar inom det språkområdet får möjligheter att komma ut, och det var bl.a. detta man ville trygga genom reformen. Att vi inte nu vill ändra reglerna beror på att underlaget för ett beslut är så dåligt — det är ju tre olika förslag som nu har diskuterats — men också på att vi anser att presstödsreglerna skall vara generellt verkande. Vi har tagit ställning till vad som är presspolitiskt motiverat, och vi har alltså inte gjort bedömningen utifrån vad som kan vara fördelaktigt i det ena eller det andra fallet. Men jag menar att man mycket väl kan komma fram till en syntes under den fortsatta behandlingen av de här frågorna. Jag tycker att man mycket väl kan diskutera vilken procent av innehållet i en tidning som skall handla om svenska förhållanden. Det är inte alls säkert att man bör fixera den procentsatsen till exempelvis 70 76, utan man kanske kan komma fram till en annan procentandel som kan tillgodose både önskemålet om att man skall kunna skriva om annat än sådant som berör svenska förhållanden och önskemålet att man skall ha en betydande andel sådant stoff. Låt oss försöka nå fram till en lösning och komma tillbaka i endräkt även till den här frågan!
Herr talman! Sven-Erik Nordin sade att jag beskrev en saltomortal. Det är möjligt — jag beskrev Sven-Erik Nordins ståndpunkt. Jag tyckte att det närmast var genant att behöva påpeka att det är skillnad mellan den text som reservanterna står bakom och de citat som är infogade i reservationen. Det är inte så att man i samband med ett citat som återges nödvändigtvis ställer sig bakom varje bokstav i detta. Nu råkar jag i och för sig göra det. Jag delar till fullo den inställning som invandrarverkets styrelse enhälligt har ställt sig bakom. Men jag tycker ändå att skillnaden mellan citat eller referat och egen text borde vara klar för kammarens ledamöter. Jag spårade en konstruktiv ton både hos Sven-Erik Nordin i hans senare anföranden och hos Olle Svensson, och det är bra om den här debatten slutar med att vi är överens om att detta problem behöver ses över. Det är inte fråga om någon stor ändring, utan det gäller en liten justering som invandrarverkets styrelse önskar få. Den är motiverad och kan göra det möjligt för de invandrartidningar som efter så många års ansträngningar äntligen fått ett presstöd att fortsätta att arbeta. Låt oss tillsammans verka för att invandrartidningarna får goda betingelser!
Herr talman! Jag har ett minne av att jag i all vänlighet varnade Daniel Tarschys för att ta med invandrarverksstyrelsens skrivelse i reservationen. Nu lydde han inte mitt goda råd ocn av det skälet har han fått litet stryk i den här debatten. Därmed har ju också parterna närmat sig varandra, och det är bra. Vi bör vara överens, men skall vi då inte, Daniel Tarschys, också kunna vara överens om att den här reservationen är onödig?
Herr talman! Nej, det är vi verkligen inte överens om. Det förslag som framförs i reservationen gäller ju den anpassning som invandrarverkets styrelse och invandrartidningarna begär och behöver. Jag tror att vi kan komma överens om den förändringen när ledamöterna från centerpartiet och socialdemokraterna har hunnit tänka över det här problemet en aning mera.
Herr talman! Det må vara hänt, men i så fall tycker jag att reservanterna borde ha kunnat skriva en motivering som bättre stämmer överens med den kläm de slutar med.

Herr talman! Som framgår av utskottsbetänkandet har konstitutionsutskottet behandlat ett knippe motioner i vallagsfrågor. Eftersom vi befinner oss i det läget att en utredning pågår med uppgift att göra en allmän översyn av vallagen, varvid vissa av motionsuppslagen redan har aktualiserats, har utskottet inte tagit ställning i sak till motionerna — man gör bara ett tillkännagivande i utredningsfrågan. Jag skall därför inte närmare kommentera motionerna nr 178, 222, 260, 262 och 1045. Om det sedan är möjligt att helt eller delvis tillgodose motionärerna får vi se när översynsarbetet är färdigt och frågorna kommer åter på kammarens bord. Däremot vill jag i likhet med Hilding Johansson understryka den enighet som präglat utskottsinitiativet beträffande angelägenheten av att skapa bättre regler när det gäller förutsättningarna och arbetsgången för att upphäva ett val. Nu gällande ordning är inte tillfredsställande. Det är éxempelvis inte rätt mot väljarna i Hallsbergs kommun att de skall behöva sväva i ovisshet — så länge som varit fallet den här gången — om huruvida ett kommunfullmäktigeval skall upphävas eller inte. Den nuvarande kopplingen mellan brottsbalk och vallag är inte bra. Jag har därmed inte sagt att frågan är lättlöst. I en fråga är utskottet inte enigt. Detta framgick av Hilding Johanssons anförande. Socialdemokraterna motsätter sig en utredning om valsystemet i kommunfullmäktigevalen. Jag noterar att man i reservationen avvisar tanken mycket kärvt och korthugget. Man hänvisar till 1975 års beslut och säger: ”Inget har inträffat som nu ger anledning till annat ställningstagande.” Det ligger nära till hands att fråga sig om bakgrunden kan vara socialdemokraternas inställning till småpartierna. Det är ju småpartierna som ibland missgynnas i det nuvarande systemet. Och naturligtvis kan förekomsten av småpartier vara ett problem. Men riskerna med småpartier och partisplittring finns nog mest på riksdagsplanet. Landets styre bör inte förlamas genom en långtgående partisplittring. Exemplen från andra länder är avskräckande. Av det skälet har vi ju i det här landet skapat ett valsystem för riksdagsval med fyraprocentsspärr och utjämningsmandat. På det kommunala planet är problemet mindre. De proportionella valen inom kommunfullmäktige gör det möjligt att välja effektivt arbetande nämnder och styrelser. Där uppstår inga regeringskriser till följd av partisplittring. Däremot kan det sprida sig en känsla av maktlöshet om småpartier, trots ett hyggligt röstunderlag, helt utestängs eller måste betala ett onödigt högt pris för sina mandat. Reservanterna säger att det nuvarande valsystemet vid kommunfullmäktigevalen fyller högt ställda krav på proportionalitet. Det är riktigt när det gäller tre fjärdedelar av landets kommuner. Men problemet ställer sig annorlunda i det 70-tal kommuner som är indelade i valkretsar. Där har utfallet givit skiftande grad av proportionalitet mellan avgivna röster och erhållna mandat. I vissa fall — jag utgår från valutslaget 1976 — har majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige blivit ett annat än vad som skulle svara mot rösterna i väljarkåren. Sådana utslag väcker förundran hos menige man. Huvudfrågan är om man skall gripa tag i problemet. Vi har nu flera vals erfarenheter som underlag, och enligt utskottsmajoritetens mening är det dags att göra en prövning av det nuvarande systemet, särskilt som en allmän översyn av vallagen pågår. Om jag avslutningsvis skall framföra en personlig mening om hur frågan skall lösas, så tror jag att ett system med treprocentsspärr och utjämningsmandat inte blir en fullgod lösning. Om jag går till statistiken för 1979 års val skulle det visserligen lösa ett problem i Nyköpings kommun — vpk skulle då bli representerat — men det skulle skapa ett annat problem i Sollefteå och Kramfors kommuner, där folkpartiet inte skulle ha blivit representerat om vi haft treprocentsspärr och utjämningsmandat. Grundproblemet ligger nämligen i själva valkretsindelningen, och där måste sägas att 15 mandat som minimum i en valkrets är ett för lågt tal om man verkligen vill uppnå högt ställda krav på proportionalitet. Jag har noterat att Hilding Johansson har varit mycket försiktig i sin argumentering. Han har sannerligen inte sprängt några broar eller grävt några diken. Jag vill ta fasta på det. Även om rösterna faller på ett visst sätt, kan det finnas förutsättningar för resonemang på sikt. Jag tror att det är möjligt att hitta en lösning. Och jag vill understryka att det är mycket betydelsefullt att partierna är ense när man skapar nya regler som gäller valsystemet. Det är en tradition som vi har haft här i landet, och den skall vi fortsätta med. I den andan vill jag sluta, även om jag naturligtvis, herr talman, yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det är som vanligt enbart angenämt att stå på motsatt sida om barrikaden när det är Hilding Johansson som står på andra sidan.

Huruvida uppgiften att utreda valsystemet till kommunfullmäktigeval kommer att läggas på vår kommitté vet vi inte. Utredningsväsendet ligger ju i regeringens hand. Lägger regeringen denna uppgift på oss tar vi givetvis emot den. Läggs den på en annan utredning är det inte något fel i det. Jag utgår ifrån att var denna uppgift än läggs kommer en lösning inte precis att hastas fram. Så ömtålig Nr 115 som denna fråga är kommer den naturligtvis att behandlas efter kontakter Onsdagen den med partiledningarna. På den punkten tror jag inte att Hilding Johansson 9 april 1980 behöver känna sig bekymrad. Sedan är det sant att de här två motionerna strider mot varandra. Det är därför som utskottet inte har sagt något annat om dem än att man får utreda frågan. Argumenteringen får väl prövas av dem som sedan skall granska motionerna. Jag känner mig helt övertygad om att de argument som jag anfört i min motion håller rätt väl. Det har jag ju fått bestyrkt av Hilding Johanssons inlägg här. Vi skall naturligtvis behålla en indelning på flera valkretsar i de kommuner där en sådan behövs — det är inte fråga om något annat. Jag tror emellertid inte att det är riktigt bra att som i t.ex. Katrineholm dela upp en kommun med 30 000 invånare i tre valkretsar. Det är inte rätt mot småpartier.

Herr talman! Jag tar till orda med anledning av de två motioner som har beståtts det största meningsutbytet här i kammaren, dvs. de motioner som innehåller krav på en översyn av valsystemet vid kommunfullmäktigevalen. Jag gör det inte enbart i egenskap av ledamot av ett småparti. De politiska konjunkturerna växlar, och det finns småpartier — både nuvarande och blivande — som kanske kommer att ha glädje av att den kommunala demokratin och rättvisan i valsystemet utvidgas. I den ena motionen, nr 1042, kritiseras förhållandet att ett mandat kan kosta olika många röster för olika partier på grund av valkretsindelningen. Man säger att ett rättvisare system skulle uppnås om mandaten fördelades på samma sätt som i riksdagseller landstingsval. I motionen sägs inget om procentspärrar, men eftersom man önskar en rättvis fördelning av mandaten utgår jag från att man i sitt åberopande av riksdagsoch landstingsval inte åsyftar de odemokratiska spärrar på 4 resp. 3 Zo som finns där. I den andra motionen, nr 1563, kritiseras samma förhållande, dvs. den orättvisa fördelningen av mandaten i kommunalvalen. Men man påpekar där också att införandet av spärrar i samband med en eventuell förändring skulle slå mycket orättvist mot mindre partier, eftersom ett litet parti kan vara nära ett mandat i en valkrets men hamna under en procentgräns när resultatet för hela kommunen sammanräknas. För vår del kan jag bara säga, med utgångspunkt i erfarenheter från arbete som ombudsman i Sörmlands distrikt, att just de kommuner som har nämnts — Katrineholm och Nyköping —är sådana där vi ligger mycket nära mandat och där vi skulle tjäna mycket på att få en rättvisare fördelning. I motionen förespråkar man ändrade regler för minsta antal mandat i en valkrets, så att det blir flera mandat att fördela per valkrets och på så sätt större chans för en rättvis fördelning i förhållande till antalet avgivna röster. Trots att motionerna är olika i sin argumentering har de en väsentlig sak gemensam, nämligen att de tar upp den viktiga frågan om en rättvis och proportionell fördelning av mandaten i kommunfullmäktigevalen — dvs. en 121 fråga som vi i vänsterpartiet kommunisterna drivit under lång tid. Vi har också så långt jag kunnat finna i handlingarna motionerat varje år i frågan men fått avslag. Just i år avstod vi från att motionera, med hänsyn till att det skulle läggas fram ett förslag i höst och till att vi då skulle kunna återkomma med motioner i frågan. Nu föreligger emellertid två borgerliga motioner, och de har fått en välvilligare behandling av utskottsmajoriteten än vad tidigare vpk-motioner i ärendet har fått. Utskottsmajoriteten säger att de motioner som väckts kan gå vidare till regeringen och bör bli föremål för utredning av 1978 års vallagskommitté. Med hänvisning till den uppfattning som vpk tidigare klart har deklarerat, bl.a. i en motion till 1977/78 års riksmöte, där det bl.a. sägs att ”varje kommun som indelas i valkretsar bör ha ett system med utjämningsmandat, men utan att vara förenat med procentspärr”, tycker vi att dessa båda motioner — trots att de står emot varandra — har den viktiga gemensamma beröringspunkten att de syftar till en bättre och rättvisare lösning av problemen i samband med kommunalvalen. Vi anser därför att man också kan följa utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Under många årtionden har principen skatt efter bärkraft varit ledande vid den statliga beskattningen. Denna princip har tagit sin konkreta utformning i den statliga progressiva skatteskalan. Inget i riksdagen representerat parti har något gång yrkat på någon förändring. Detta betyder att vi är överens om att skatterna har två mycket betydande uppgifter. Den första är att möjliggöra en effektiv finansiering av den offentliga verksamheten. Den andra uppgiften är att bidra till en jämnare fördelning av de disponibla inkomsterna. Detta skattesystem har ökat den personliga friheten för alla medborgare. Det är också ett uttryck för en ökad solidaritet människor emellan. Vi har genom detta kunnat skapa en sjukvård och en social omvårdnad, som är tillgänglig för alla oavsett inkomst och förmögenhet. Det är genom skatter och avgifter som vi har kunnat skapa trygghet åt de gamla. Genom den förda skattepolitiken har vi kunnat kraftigt öka utbildning och forskning samt öppna utbildningsmöjligheter för både ungdomar och vuxna som tidigare av ekonomiska skäl utestängdes från fortsatt utbildning. Det är också genom ett på solidaritetens grund byggt avgiftssystem som samhället kan ge alla en ekonomisk trygghet vid sjukdom, olycksfall och arbetslöshet. Skatterna och avgifterna har varit de instrument med vilkas hjälp vi har kunnat förvandla vårt land från ett utpräglat privilegiesamhälle till en välfärdsstat. Men denna utveckling har inte skett utan motstånd från de ekonomiskt starka inkomstgrupperna. Arbetarrörelsen fick föra en lång kamp innan principen skatt efter bärkraft blev accepterad. Under hela denna tid har vi fått kämpa mot de krafter som velat förhindra välfärdsstatens framväxt och den fortgående utjämningen av inkomster och förmögenheter. Men enigheten är kanske inte lika stark nu som tidigare. Denna uppfattning kom till synes under framför allt de två senaste valrörelserna. Då framhöll företrädare för de borgerliga partierna att skatterna var asociala, och det ställdes ut långtgående löften om skattesänkningar. Man angrep bl.a. det som kallades rundgången mellan skatter och bidrag. Naturligtvis besvarades aldrig frågorna om vad detta konkret skulle betyda för olika grupper av befolkningen i vårt samhälle. Men några skattesänkningslöften har de borgerliga regeringarna ändå genomfört, bl.a. ändringarna i den statliga skatteskalan, införandet av indexregleringen och avskaffandet av den allmänna arbetsgivaravgiften. Detta är bara några exempel på skattesänkningar som har genomförts. Men alla förändringar har givit till resultat att personer eller grupper som redan har stora inkomster och som redan är förmögna har erhållit ökade inkomster och förmögenheter. De som har fått avstå medel till detta är låginkomsttagarna, bl.a. genom en minskning av till dem utgående socialbidrag. Dessa åtgärder har bl.a. givit till resultat att vi för det kommande budgetåret får ett underskott på ca 55 miljarder kronor. Detta underskott måste täckas antingen genom en minskning av den offentliga sektorn eller genom upplåning inom eller utom landet. Finansieringen av statens utgifter genom att låna pengar har givit till resultat att vi nu under de fyra senaste åren har utom landet lånat över 24 miljarder kronor. På dessa lån skall betalas ränta, och de skall amorteras av. Det blir en av de största utgiftsposterna under många årtionden framåt. Det är alltså kommande generationer inkomsttagare som får denna ekonomiska börda att återbetala. Vi socialdemokrater i skatteutskottet har till detta betänkande fogat tre reservationer. För det första bör indexregleringen upphöra och ersättas med regelbundet återkommande justeringar av den statliga skatteskalan. Dessa justeringar bör samordnas med de skattereformer i övrigt som enligt all sannolikhet kommer att bli nödvändiga under åtskilliga år framdeles. Dessa skattereformer skall naturligtvis vara totalfinansierade så att statens upplåning kan minska. För det andra bör det ankomma på den av regeringen aviserade utredningen om rätten att tillgodogöra sig avdrag för underskott i förvärvskälla att framlägga förslag i berörda hänseenden. Denna utredning bör också föreslå regler om hur den nuvarande rätten att dra av underskott i en förvärvskälla från överskott i en annan skall begränsas och hur exempelvis hobbyliknande verksamhet skall utmönstras ur förvärvskällebegreppet. För det tredje bör det mer betydande reformarbetet på skatteområdet söka återställa rättvisan och förhindra skatteflykt och skattefusk. Enligt reservanternas mening är det möjligt att uppnå detta resultat genom att införa en produktionsfaktorsskatt så snart som möjligt. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de tre socialdemokratiska reservationerna.